Herr talman! Bertil Persson försöker resonera bort och negligera miljöproblemen. Jag konstaterar att folk som sysslar med detta inom Lantbruksuniversitetet och SGU menar att omfattande marker i södra Sverige tål högst 2--10 kg kväve per hektar. Nu förekommer i Skåne utsläpp på 25 kg per hektar, och på vissa håll upp emot 60 kg. Det problemet tycks inte bekomma När det gäller koldioxidutsläppen säger Bertil Persson att dessa bara är lokala utsläpp och att sådana utsläpp förekommer i hela världen. Men alla utsläpp från trafik över hela världen är naturligtvis lokala! Skulle alla i hela världen resonera på detta sätt, skulle man aldrig komma åt koldioxidutsläppen. Det är ett märkligt sätt att resonera på. Vi kommer att få ta ansvar för detta. Kommande generationer kommer att få bära bördorna av de dumdristiga beslut som vår generation fattar.
Herr talman! Jag försökte inte skjuta undan några miljöaspekter. Jag tog i stället upp den ena efter den andra av dem som Bengt Hurtig nämnde, utan att gå in i detalj. Jag håller med om att man skall vara uppmärksam när det gäller skogen. Skogen har aldrig varit så produktiv i Skåne som den är i dag. Men det är alldeles uppenbart att man måste jobba med denna problematik. Det har vi gjort i Skåne genom att målmedvetet och konsekvent via olika åtgärder reducera både kväve och svavelutsläpp, på det sätt som jag redovisade. Den trafik som skall gå på denna bro är inte mer omfattande än den trafik som i dag går på vägen mellan Malmö och Trelleborg. Det är märkligt att man framför allt från stockholmares sida bara hittar ett enda vägprojekt som man är negativ till. Det är den Öresundsbro som Skåne så väl behöver. Samtidigt accepterar de flesta av miljökämparna den ena kringfartsleden efter den andra runt

Herr talman! Ny demokrati har i en motion förordat en samordning av AMI-S med riksförsäkringsverkets rehabiliteringscentraler och rygginstituten. Tanken härmed är att uppnå ett maximalt utnyttjande av de specialfunktioner på personalsidan som krävs. Yrkandet bör ses mot bakgrunden av andra yrkanden i samma motion om rationalisering av bl.a. länsarbetsnämnderna och övriga delar av Vad står då de tre organisationerna för? Nynäshamn och Åre har heltidsanställda läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, kuratorer, biträden, assisterande personal samt administrativ personal. Dessa sjukhus ger viss behandling samt prövar eventuell restarbetsförmåga. Försäkringskassorna remitterar framför allt långtidssjukskrivna. Växjö. Dessa har heltidsanställda läkare, sjukgymnaster, kuratorer, assisterande personal samt administrativ personal. Dessa institut ger viss behandling och träning samt prövar arbetsförmåga, arbetsställningar och tekniska hjälpmedel. Försäkringskassorna remitterar, och platser kan köpas av AMI, arbetsförmedlingarna samt arbetslivstjänster. AMI-S har en inriktning på speciella handikapp. Det finns hel och deltidsanställda läkare, sjuksköterskor, handikappkonsulenter, sjukgymnaster, kuratorer, arbetsterapeuter, arbetskonsulenter, assisterande personal samt administrativ personal. De ger kroppslig träning med hänsyn till handikappet samt arbetsträning inom institutionen, men även i arbetslivet. Arbetsförmedlingarna remitterar. Platser kan köpas av försäkringskassorna, arbetsgivare och arbetslivstjänster. 1. Lokaler uppbyggda för träning av kroppsfunktioner samt arbetsfunktioner med all den inredning som krävs. 2. Internatmöjligheter, dvs. både övernattningsrum, kök och matsal samt möjligheter till fritidsaktiviteter. 3. Ungefär likadan anställd personal, om än med varierande antal i de olika kategorierna. 4. Sist men inte minst har alla organisationerna fysisk träning, men framför allt arbetsträning. Till detta kommer även den träning och utprovning av tekniska hjälpmedel som görs av distriktsarbetsterapeuter och sjukgymnaster inom hälsooch sjukvården på det lokala planet. Jag skall nu ge ett exempel på hur denna arbetsprövning kan gå till i extremfall: 2. Arbetsvägledare vid arbetsförmedlingen gör en första utredning. 3. Resultatet blir en prövning vid AMI, som gör sin utredning. 4. Åter till arbetsförmedlingen och vägledaren, som köper plats vid rygginstituten och utredning därifrån. 6.

Som exempel kan nämnas, att en arbetsförmedlare och vägledare kostar ca 700 kr. per timme. Gör en översyn och försök samordna resurserna för en snabbare utredning, så att den sjukskrivne inte skall behöva skickas som ett kolli mellan olika institutioner! Detta är ett mänskligt lidande, som är skandalöst i dagens Sverige! Med väntetider och utredningstider kan det ta 1--3 år. Kostnader för personal, åtgärder m.m. kan knappast uppskattas. En samordning måste till. Det man vill är ju att få ut dessa människor i arbete, vilket endast arbetsförmedlingarna har tillräcklig kunskap att göra, eftersom de har kännedom om arbetsmarknaden och arbetsmarknadens krav. Herr talman! Jag yrkar bifall dels till motion A211

Herr talman! I utskottets betänkande tas följande förslag upp i regeringens proposition: Anslag till yrkesinriktad rehabilitering, till särskilda åtgärder för arbetshandikappade, med lönebidrag, arbetshjälpmedel m.m., anslag till Samhall, tilläggsbudgetens ytterligare medel för lönebidrag samt medel för aktieteckning i Samhall. Samhall föreslås bli aktiebolag från den 1 juli 1992. Kostnaden för det förslag som utskottet tillstyrker är 12,5 miljarder kronor, varav 6,2 miljarder är lönebidrag -- 5 miljarder till Samhall och 1,3 De särskilda insatserna för arbetshandikappade har de senaste åren utgjort en betydande del av de totala åtgärderna inom arbetsmarknadspolitiken. I den arbetsmarknadssituation som vi nu befinner oss i, med stor arbetslöshet, är det viktigt att de handikappade också får del av de ökade resurser som regeringen satsar för att minska arbetslösheten. Det är viktigt att dessa grupper handikappade får en ökning av det stöd som är riktat till dem. Det är glädjande att konstatera att vi är så eniga i denna kammare i dessa viktiga frågor som gäller stöd till handikappades möjligheter att få arbete. Vi har ju annars olika åsikter och framför dem ofta med stor emfas. När det gäller den yrkesinriktade rehabiliteringen har riksrevisionsverket inlett en granskning av arbetsmarknadsinstitutens roll och finansiering. Man räknar med att denna granskning blir klar i slutet av 1992. Därefter återkommer regeringen snarast under 1993 med förslag till effektivisering av verksamheten. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att ta bort den sedan år 1986 bedrivna verksamheten med strukturstöd för byggarbetsmarknaden. Utskottet har här samma åsikt som AMS, dvs. att samma regler skall gälla för dessa byggnadsarbetare som gäller för andra arbetshandikappade. I många motioner behandlas frågan om lönebidrag inom kultursektorn, t.ex. för landsarkiv, kulturvårdsföretag, Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna m.m. Utskottet anser att regeringens åtgärd att tillsätta en arbetsgrupp, gemensam för kulturoch arbetsmarknadspolitik, är till fyllest. Förslag från arbetsgruppen skall enligt kulturministern redovisas i nästa års budgetproposition.

Det tycker vi är till fyllest i detta fall. Man kan därmed uppnå de effektiviseringar som man hoppas på. Marianne Anderssons särskilda yttrande om äldre arbetstagares situation på arbetsmarknaden känner utskottet sympati för, och vi understryker det viktiga i att man inom företag och förvaltningar uppmärksammar behovet av kompetensutveckling för medelålders och äldre. Dock anser utskottet i detta fall att lönebidrag skall vara förbehållna handikappade. En stor del av detta betänkande gäller Samhall. Utskottet godkänner regeringens förslag att ombilda Samhall från en stiftelse till ett aktiebolag från den 1 juli 1992 -- till på köpet ett halvår tidigare än socialdemokraterna föreslår i en motion. När det gäller resultat för Samhall och dess verksamhet vet vi att man vill ha en minsta sysselsättningsvolym på 31,9 miljoner arbetstimmar, att minst 40 % av nyrekryteringen skall avse de prioriterade grupperna -- och här skall understrykas att det rör sig om minst 40 %. Utskottet och regeringen vill också ha effektivitetsförbättringar, som under en femårsperiod skall medföra en nedtrappning av statens ersättning från 110,6 % av lönekostnaden till 100 %. Det är att betrakta som ett bra steg såväl för de handikappade som för Samhall och staten. Denna bidragskonstruktion skall ge incitament att effektivisera verksamheten, vilket förbättrar möjligheterna att anställa flera handikappade. För en stund sedan hörde vi att Karl-Erik Persson menar att nyrekryteringen till 50 % skall ske från prioriterade handikappgrupper. Om det kan då sägas att en överenskommelse om 50 % tidigare har gällt men att utfallet av detta blev skiftande på olika håll i landet. Många delar nådde inte upp till 50 %. Det rörde sig dessutom inte alltid om samma grupper. Därefter har Samhall och AMS enats om en stramare definition och om att minst 40 % av nyrekryteringen skulle komma från dessa grupper. Men jag tycker att det är viktigt att det ju rör sig om minst 40 %. Jag kan också för Karl-Erik Persson poängtera att utskottet med undantag för Vänsterpartiets representant är helt enigt på den här punkten. Jag tycker att det blir litet grand av sifferexercis när man diskuterar 40 eller 50 %. Från utskottsmajoritetens sida talas det om ''minst Persson säger att man i det här fallet kan tala om ett A och ett B-lag beroende på om det är 40 eller 50 % -- det tycker jag är att hårdra diskussionen kring de här siffrorna. Utskottsmajoriteten har alltså sagt att det skall vara minst 40 %. Blir det fler är det bara tacknämligt, men det väsentliga är att man ser det som viktigt att uppnå 40 %, och då kanske man i någon mån rör sig med en annan definition än Karl-Erik Persson gör. Med det här ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vet inte om det är att hårdra det. Vi anser att det skulle ha kunnat skrivas in att vi vill ha 50 %. Uppnår man inte det resultatet är det ju ingenting att göra åt. Jag tror inte att det är någon större skillnad mellan våra synsätt, eftersom utskottet har uttalat att det skall vara minst 40 %. Blir det en större andel är det bara bra, sägs det. Förhoppningen är att det blir på det sättet, så att man ser till att de här grupperna får en större möjlighet. Det kan inte vara riktigt att man definitivt stänger ute en grupp människor i samhället -- de här människorna har ingen möjlighet att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Som också Kent Olsson sade är arbetsmarknadsläget i dag svårt även för dem som är friska. Värre är det för dem som har någon typ av handikapp. Därför skulle det, menar jag, inte alls ha skadat om man hade skrivit in att det skall röra sig om 50 %. Om man i vissa delar av landet sedan inte uppnår den målsättningen är det en annan sak. Det hindrar inte att man hade kunnat ha den målsättningen.

Herr talman! Vi socialdemokrater i arbetsmarknadsutskottet har ställt oss bakom betänkande nr 16 i dess helhet och godtar därmed de åtgärder som föreslås i budgetpropositionen och i proposition nr 91 samt anslagen till dessa. Vi ställer oss dessutom bakom förslagen till anslag på tilläggsbudget II, bil. 8 till proposition 125. Många människor i vårt land har arbetshandikapp av olika slag. Det kan vara fysiska handikapp, psykiska handikapp, förståndshandikapp eller socialmedicinska handikapp, eller t.o.m. kombinationer av dessa. Vår uppfattning är klar och entydig: Varje individ skall ha rätt att efter sin egen förmåga med eget, avlönat arbete svara för sin försörjning och känna att hon eller han behövs och dessutom är efterfrågad. Vi menar att det i dag är viktigare än någonsin att vi politiker i Sveriges riksdag ger klara besked till alla aktörer på arbetsmarknaden att arbetslinjen gäller för de arbetshandikappade, även i detta kärva arbetsmarknadsläge. Vi anser också att de 12,5 miljarder kronor som anslås för åtgärder till arbetshandikappade är väl använda pengar. Vi har i betänkandet behandlat bl.a. några motioner om lönebidrag till anställda inom kulturinstitutioner. Sådana motioner har vi haft också under tidigare år. Det är naturligtvis viktigt att de problem som aktualiseras i dessa motioner får en rimlig lösning utan att de arbetshandikappade drabbas av försämringar. De flexibla lönebidragen tillämpas nu i hela landet och diskuteras ganska mycket. Det är naturligtvis viktigt att den nya formen av lönebidrag löpande förs upp bl.a. av arbetsmarknadsmyndigheterna och efter en tid utvärderas. Herr talman! Med dessa ord vill vi socialdemokrater ställa oss bakom betänkande

Herr talman! Vi har här hört Sten Östlund beskriva vår nuvarande regerings elände. Han beskrev också en del förslag till öppningar som väntar oss på arbetsmarknaden framöver, och han refererade även till linjen i vad avser medbestämmande på arbetsmarknaden. Man har sagt att det har funnits jämställda parter och att det har tagits ansvar -- Rehnbergsavtal, osv. Och nu upptäcker man att det var SAF som bestämde. Jag är naturligtvis glad att Socialdemokraterna i dag tar avstånd ifrån det här. Jag känner mig ändå i denna stund litet beklämd eftersom jag vet att f.d. statsrådet, f.d. arbetsmarknadsministern, sedermera ordförande för arbetsmarnadsutskottet, beställde den utredning som nu ligger till grund för det borgerliga förslaget. Det är faktiskt på det sättet, vilket måste kännas särskilt tungt i denna stund. Inte nog med det. Den förra regeringen föreslog 5 000 kr. i strejkböter en gång i tiden. Sten Östlund påvisar vilka svårigheter fackföreningsrörelsen i dag har. Jag hoppas att den kan glömma det som har hänt och kan kämpa vidare. Det behövs. Rapporterna om kvinnolöner visar att dessa löner inte alls hänger med i den rättvisa och jämlika utveckling som var tänkt en gång i tiden och som alla säger sig vilja ha. Den som har varit i arbetslivet vet att det där förhandlas och stiftas avtal. Detta till trots är det kvinnor som får sämre lön. Det kan t.o.m. bli konflikt om tolkningen under avtalstid. Det finns en enorm gråzon av människor som känner sig förorättade och som säger att det nu får vara nog. I ett sådant läge säger nuvarande regering mycket klart: Kläm till dem, dvs. dessa människor får inte något stöd. Det finns ökande spänningar på arbetsplatserna. De beror på bl.a. minskning av industrisektorn med 150 000 personer under loppet av tre år, den kommande kommunkrisen som kanske innebär 60 000-70 000 färre arbetsplatser, den allmänna arbetslösheten och nedläggning av företag och myndigheter. Om man inte är överens under kollektivavtalstiden är det den som har den juridiska rätten på arbetsplatsen som bestämmer. Skulle någon drista sig till att säga att nu får det vara nog, jag vill inte jobba i dag, jag tycker att jag har blivit orättvist behandlad, så blir det minst 2 000 kr. i böter på en gång. Det här bygger då på att man som två likvärdiga parter skall respektera ingångna avtal. Som jag har sagt från den här talarstolen i 20 års tid är det inte på detta sätt. Det visar sig mycket klart att sedan man har tecknat avtalet bestämmer egentligen den som har det juridiska ansvaret. Jag vet inte om § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar finns kvar. Men arbetsdomstolen har sagt att innebörden är att den som har den juridiska äganderätten till arbetsplatsen bestämmer vad man skall göra, hur man lägger ner företag och hur man ändrar villkor. Så finns det ett avtal som inte täcker alltsammans, och det blir konflikter. Då har man valt att återigen stärka den som har den juridiska rätten att bestämma på arbetsplatsen. Det är en beklaglig förstärkning. I andra sammanhang talar regeringen också om att nu måste vi få fart på tillväxten, nu måste vi ha medarbetare som verkligen jobbar på. Vilka är dessa medarbetare? Får vi nu en bättre arbetsmarknad, en bättre produktivitet av dem som finns på arbetsmarknaden, som jag vill ha? Uppfinningsrikedomen flödar, och nu tar man ansvar när man gång efter annan klämmer till, kanske just i den symbolfråga som det under lång tid har gällt. Är det piskan och moroten som är borgerlighetens bästa vapen för att få till stånd denna tillväxt? Borde det egentligen inte vara så att man genom den demokratiska rätten låter dem som befinner sig på arbetsplatserna ta det ansvar som de kan ta och inte tvingar dem att göra det? Jag finner alltså att det är en helt orimlig åtgärd att höja skadeståndet. Jag tycker att man skall respektera ingångna avtal, men det är inte bara en part som skall respektera avtalen. Som lagstiftningen nu är utformad kommer det att bli fråga om bedömning av en part, medan man inte bedömer den andra parten, som har den juridiska rätten att göra i stort sett vad som helst i det här fallet. Med det, herr talman, ställer jag mig bakom hemställan i den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Pacta sunt servanda. Avtal skall hållas. Respekten för ingångna avtal skall upprätthållas. Detta är en enkel princip som alla demokratiska partier borde hålla styvt på. Det är en väsentlig ingrediens i ett demokratiskt fritt samhälle som bl.a. måste bygga på fri avtalsrätt och rättssäkerhet. Den som håller på respekten för de avtalsslutande parterna inser också att avtalsbrott inte kan tillåtas ske utan konsekvens. Avtalsbrott måste leda till en sanktion eller påföljd som på något sätt märks. Så är det inte i dag. Lagen måste markera att fredsplikt gäller till dess avtalet löpt ut. Striden skall utkämpas innan avtal träffas. Det är svårt att förstå varför Socialdemokraterna och Vänsterpartiet slår vakt om denna typ av avtalsbrott. Omtänksamheten om de avtalsslutande parterna borde i stället leda till att man slog vakt om avtalet och parternas rätt att sluta avtal, avtal som skall respekteras, nämligen det som är majoritetens uppfattning. Sanktionsreglerna riktar sig ju mot medvetna angrepp i syfte att tvinga fram en ändring i redan träffade uppgörelser. Nuvarande sanktionsbelopp på 200 kr. har ingen avhållande effekt. Det anser både remissinstanserna och utskottet. Om angrepp på avtalen accepteras eller tillåts ske utan sanktion riskeras inte bara sanktionssystemets betydelse utan även förtroendet för den fackliga organisationen. Skadeståndsbeloppen måste ha en avhållande effekt för att markera fredspliktens betydelse -- en tanke som den socialdemokratiska regeringen inte föreföll helt främmande för, då man i februari 1990 föreslog en sanktion på 5 000 kr., dvs. två och en halv gånger så mycket som den summa som nu föreslås. Regeringen lyckades dock inte få det förslaget genom riksdagen, även om skälet inte var höjden på beloppet. Avtalsbrott kan många gånger medföra betydande förluster för arbetsgivaren. I det perspektivet framstår den nu föreslagna sanktionen inte som orimlig. Det gör däremot sanktionen 200 kr. som gäller i dag. Majoritetens principiella ståndpunkt delas av remissinstanserna justitiekanslern, hovrätten för västra Sverige, konjunkturinstitutet, juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala universitet, arbetsdomstolen, SCB, statens förlikningsmannaexpedition, statens arbetsgivarverk, Kommunförbundet, och SACO. Endast LO har avvikande synpunkt. Ur ett helhetsperspektiv är det sällan man träffar på så eniga remissinstanser, dvs. femton för regeringslinjen och en emot. Beloppet 200 kr. föreslås höjas till 2 000 kr. som riktmärke. Det finns remissinstanser som ifrågasätter om det är tillräckligt högt och som vill gå längre, precis som den socialdemokratiska regeringen i februari 1990 -- till 5 000 kr. Det finns även de som vill återgå till den ursprungliga principen från 1928, dvs. en sanktion motsvarande en månadslön. Vid föredragningen i utskottet framhölls också att liknande tankegångar legat bakom sanktionsreglerna i vårt grannland Norge, där man började med 25 000 kr. Men det finns även i remissvaren de som vill ha summan 200 kr. kvar, som 1928, men då anpassad till penningvärdesförsämringen, vilket skulle innebära 3 900 kr. Andra ville få samma effekt som det ursprungliga beloppet hade, och det skulle innebära 6 600 kr., eftersom industriarbetarlönerna har höjts avsevärt under dessa år. Remissinstanserna låg sammanfattningsvis i flera fall på högre belopp än vad utskottet nu föreslår. Regeringen har nöjt sig med att stanna vid 2 000 kr. samt angivit att detta skall vara ett riktmärke, men att skälig hänsyn skall tas till förhållandena i det enskilda fallet, och det är viktigt. Här finns således både prutmån och möjlighet att backa på ytterligare. Skulle regeringen inte ha följt skälighetslinjen utan i stället angivit beloppet direkt i lagen, så hade man riskerat en stel rättsutveckling, avgränsningsproblem och framför allt en sämre nyansering i det enskilda fallet. Den nuvarande sanktionens anpassningseffekt har aldrig lett till högre sanktion än 600 kr., vilket givetvis inte motsvarar önskemålet om en preventiv effekt. Det är även mer önskvärt att sanktionen fungerar än att grövre åtgärder som uppsägning eller t.o.m. avskedande skulle bli aktuella. Arbetsgivare drabbas ofta av påtagliga ekonomiska förluster vid olovliga strejker, varför en höjning av skadeståndsbeloppet inte kan anses ändra någon balans på arbetsmarknaden som Socialdemokraterna hävdar. Det finns heller ingen anledning att inte lösa frågan nu. Den har en förhållandevis avgränsad problematik jämfört med annan arbetsrätt. Socialdemokraterna motiverar sin uppfattning att avstå från en märkbar sanktion med hänvisning till antalet strejkfall. Det är en märklig logik, men inte ovanlig i socialdemokratiska motiveringar. Skulle man mäta straffsanktion efter brottsantal skulle det leda till väsentliga höjningar av straffet för våldtäkt t.ex., och några sådana har man inte sett Socialdemokraterna lägga fram förslag om, för att inte tala om straffhöjningarna för trafikförseelser. Att ha antalet brottsfall som ledstjärna vid sanktionsmätning synes inte majoriteten värdigt en rättsstat. Med anledning av en moderatmotion har utskottet markerat att den olovliga strejken inte skall erkännas som påtryckningsmedel. Den som upptar överläggningar efter utbruten olovlig strejk skall inte undgå skadeståndssanktion på grund av detta. Ur rättsäkerhetssynpunkt skulle det vara stötande. Av samma skäl kan det inte godtas att den som återgår i arbete efter olovlig strejk skulle undantas från sanktionssystemet. Behovet av respekt för avtal och sanktion även i dessa fall har påtalats av arbetsdomstolen och lagrådet. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11 med anledning dels av propositionen, dels av motionen av Birger Hagård samt avslag på den socialdemokratiska reservationen och meningsyttringen från Vänsterpartiet.

Herr talman! Det är naturligtvis en bedömning. Det finns i detta sammanhang även en skälighetsregel, precis som i Norge, som är mycket viktig. I Danmark har man hårdare åtgärder. Där har man sanktioner på upp till 30 000 kr., vilket är mycket högt. I Norge har man alltså en skälighetsregel, vilket vi nu har med. Det är en mycket viktig del att man gör en bedömning i det enskilda fallet. Det är den möjligheten som nu förstärks. Jag begär inte att herr Hagberg skall ta ansvar för socialdemokratisk politik. Men ett faktum är att Vänsterpartiet i många ekonomiska frågor har gett den socialdemokratiska politiken sitt stöd. Däremot får herr Hagberg kanske ta ansvar för Vänsterpartiets motion just i detta ärende. Där sägs det t.ex. att det skulle behövas avbetalningsplaner för att människor skall klara detta. Den typen av resonemang är ju faktiskt, med förlov sagt, förhållandevis löjlig. Den som har ett förvärvsarbete, vilket är förutsättningen för att man skall hamna i denna situation, får i allmänhet någon lön som är så pass hög att man klarar att betala 2 000 kr. Det är ju inte ens en veckolön av en normalinkomst. Dessutom kommer detta att kombineras med denna utbyggda skälighetsregel. Jag tycker att herr Hagberg skall titta litet närmare på Vänsterpartiets politik, eftersom det, enligt min uppfattning, behöver städas litet i den. I motionen kritiseras också regeringen för att uttala sig kränkande om facket. Detta har man nöjet att läsa den dag då LO:s ledare och chef går ut och uttalar sig så kränkande om kvinnor som kollektiv att det som han säger ligger under den nivå som prostituerade skulle ta i sin mun. Jag tycker därför att herr Hagberg skall gå hem och skriva om Vänsterpartiets motion tills dessa frågor skall behandlas i riksdagen nästa gång.
Herr talman! Jag vill bestämt dementera att Stig Malm skulle ha haft något med denna motion att göra. Om han skulle lägga sig i den, skulle han åka ut ur rummet. Jag delar helt fru Cederschiölds uppfattning om denna typ av uttalanden. Därför kan vi lämna det därhän. Socialdemokratin får alltså sköta sitt. Beträffande Vänsterpartiets ansvar vill jag säga följande. I dag sitter de arbetande fast i lån, oerhörda utgifter för hyror som höjs, m.m. Vid en inställelse av arbetet förlorar de lön. Jag har inte krävt någon lön. Om någon döms till skadestånd på över 2 000 kr. kanske en avbetalningsplan kan behövas. Detta kanske är litet främmande för en moderatpolitiker, att känna till att det finns människor som befinner sig i en sådan situation att de inte har ett öre över att betala något med. Men så är det i det svenska samhället. Frågan är emellertid om detta är nödvändigt. Är detta en demonstrationsåtgärd från en borgerlig regering mot de arbetande, eller är det en skälig bedömning av att rättssäkerheten måste stärkas, att det är oerhört viktigt för respekten? Respekten för vad? Är det för att Birger Hagård skall känna att vi nu har respekt i arbetslivet, eller är det de anställda som skall utöva allt detta, som skall känna att detta arbetsliv skall vara demokratiskt och rättvist? Jag har en känsla av att det är fråga om den typ av synpunkter på rättsäkerheten som Birger Hagård har, att man skall straffa den som hamnar utanför. Fortfarande har fru Cederschiöld inte angett ett enda skäl för detta, inte bedömt den gråzon som finns och de oerhörda konflikter som kommer att uppstå. Alla vilda strejker som jag vet om har det funnits goda skäl för, t.ex. dålig arbetsledning, dålig hantering av problem i arbetslivet, osv. De som utsätts för detta kan väl i varje fall inte stoppas genom att ha hotet om böter över sig hela tiden. De agerar utifrån sin egen situation. Om de har en dålig situation, reagerar de mot den. Vad görs mot de dåliga företagsledningarna, ägarnas dåliga hantering av planering, avskedanden, lönesättning, inte minst när det gäller kvinnor? Dessa frågor får jag inget svar på.

Herr talman! Det är intressant att höra att oppositionen inte går in i den principiella debatten, den som ligger bakom förslaget. Arbetsdomstolen och lagrådet har ju berört den principiella diskussionen, varför det behövs en sanktion. En stor del av betänkandet handlar just om skälen till det. Även tidigare debatter i det här ämnet har handlat om detta. Det är ett ämne som oppositionen inte är så benägen att gå in på, nämligen om sanktionen är tillräcklig som den är eller om det behövs någon sanktion. Det är inget tal om i debatten att en 200-kronorssanktion är tillräcklig eller vad den i annat fall skall ligga på. Skälighetsregeln gör att man har möjlighet att frångå det beloppet, både uppåt och neråt, så det ligger inte fast utan kan anpassas i det individuella fallet. Det är möjligt att herr Östlund inte har varit så inkonsekvent som många andra socialdemokrater i denna fråga. I så fall är det glädjande. Men vissa socialdemokraters bedömning har växlat från att sanktionen skulle vara lika hög som en arbetarlön eller endast 200 kr., vilket skulle vara en ordentlig urholkning. Den har växlat från 2 000 kr. enligt den Niklassonska utredningen, som i och för sig inte slogs fast, till 5 000 kr. i februari 1990. Och nu kommer man att rösta för att 200 kr. skall ligga kvar, dvs. omröstningen kommer att innebära att man inte tycker att det skall vara någon sanktion. Man tar alltså ställning i den principiella frågan och anser att det inte bör vara någon sanktion för avtalsbrott. Förslaget innebär faktiskt att det skall vara en sanktion vid avtalsbrott, vilket vi tycker är viktigt. Det skulle man ju önska att alla demokratiska partier tyckte i en rättsstat. Jag undrar om herr Östlund kan lova att Socialdemokraterna kommer att sluta att hatta i den här frågan och kommer att hålla sig till en linje, att inte något nytt bud gäller om Socialdemokraterna skulle komma i majoritetsställning.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa ett par frågor till Harald Bergström. Harald Bergström säger att arbetslivsfonden är mycket betydelsefull. Hur motiverar då Harald Bergström att man tappar fonden på två miljarder kronor som går till helt annan verksamhet än pengarna är avsedda för? Harald Bergström sätter likhetstecken mellan företagshälsovården och vårdcentralerna. Det är verkligen att överdriva. Företagshälsovården skall bedriva förebyggande verksamhet. Den följer avtalet mellan SAF, LO och PTK, och det finns ett avtal med nästan exakt samma innehåll på den offentliga sektorn. Skulle det vara så att man inte utför den förebyggande verksamhet som stipuleras i avtalen, avgör arbetarskyddsstyrelsen om statsbidrag skall utgå eller inte. Börjar företagshälsovården likna en vårdcentral, kan jag försäkra Harald Bergström att då blir det inga pengar från arbetarskyddsstyrelsen till den verksamheten. Vi hade från början frågan uppe om det skulle vara ett obligatorium eller om man skulle bygga upp företagshälsovården med hjälp av stimulansåtgärder. Man sade då att om vi stiftar en lag om ett obligatorium, kommer sjukvården i landet att dräneras på läkare, sjuksköterskor och ingenjörer. Därför måste uppbyggnaden ske stegvis, och så bestämmde man sig för stimulansåtgärder. Den stora faran är nu att samtidigt som man tar bort stödet till företagshälsovården säger PTK. Tror inte Harald Bergström att det kommer att få till effekt att företagshälsovården minskar i betydelse? Och kommer det inte i så fall att innebära ett sämre arbetsmiljöarbete? Harald Bergström har ju en viss erfarenhet av bl.a. verkstadsindustrin. Kan vi utan stödet från företagshälsovården klara arbetsmiljöarbetet lika bra som vi klarar det i dag?

Herr talman! Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att man först tar bort det statliga stödet till företagshälsovården och därefter utreder på vilket sätt företagshälsovården skall arbeta i framtiden. Det rimliga hade ju varit att man hade utrett först och lagt upp en organisationsplan och sedan sett efter om det går att minska stödet. Sedan är det så, Harald Bergström, att riksdagen skärpte reglerna vad gäller förebyggande verksamhet ganska rejält för ett par år sedan. Det innebär att det nu inte är möjligt att få statsbidrag -- på ett ärligt sätt i varje fall -- om man inte bedriver tillräckligt mycket förebyggande verksamhet. När det gäller arbetslivsfonden var det faktiskt på det sättet att under de goda åren avstod löntagarna här i landet en del pengar, och för att inte övervinsterna skulle bli för stora i näringslivet skapades arbetslivsfonden, och det avsattes pengar till den. Avsikten var att vid sidan av de ordinarie anslagen förbättra arbetsmiljön i landet. Det var Socialdemokraterna, vpk och -- som enda parti på den borgerliga sidan -- Centern som drev igenom det, mot de andra partierna i riksdagen. De pengarna tar nu regeringspartierna och sätter in i en budgetförstärkning. Det är alltså att direkt ta pengar som är avsedda för ett annat ändamål. Det är pengar avsatta av löntagarna som nu konfiskeras. Att ni behöver pengar med tanke på det enorma budgetunderskott på 102 miljarder som ni har skapat, det förstår jag. Men jag kan inte begripa varför de som har de sämsta arbetsmiljöerna skall vara de som hjälper er att fylla igen det hålet.

Herr talman! Jag väntade mig inte få något bifall när jag talade för att skyddsombuden borde få utökade befogenheter. Jag ställde en fråga till Harald Bergström om arbetslivscentrum. Jag förstår att det kan vara problematiskt för honom att sätta sig in i den här diskussionen, eftersom han inte var med när riksdagen fattade beslut förra året. Man talade då om att arbetslivscentrum skall bedriva forskning och information, och det stod i utskottsbetänkandet att arbetslivscentrum skulle tillföras erforderliga resurser för att bedriva forskning med inriktning på kvinnor och arbetsliv. Jag anser att man inte fullföljer det riksdagsbeslut som då fattades, i och med att man nu reducerar antalet forskare från sju till tre och tar bort informationstjänsten. Det tycker jag strider direkt mot riksdagens beslut. Därför väckte jag min motion om att arbetslivscentrum skall få erforderliga resurser. Jag tycker att Harald Bergström som representant för regeringspartierna skall beakta detta och se till att riksdagens beslut fullföljs.
Herr talman! Det är riktigt som Karl-Erik Persson säger att jag inte var med på den tiden det begav sig i fråga om de här sakerna, så jag har haft mycket att lära. Jag har fortfarande mycket att lära, men jag har alldeles nyss lärt mig att just nu tillsätts en professur i forskning rörande kvinnor och arbetsliv. Det torde väl vara en del av svaret på Karl-Erik

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till en skyndsam omförhandling av den s.k. Dennisuppgörelsen så att kollektivtrafiksatsningarna kan genomföras med förtur, medan Österleden och Västerleden tills vidare får anstå. Först vill jag klargöra för Pär Granstedt att syftet med de s.k. storstadsförhandlingarna var att utarbeta överenskommelser som syftade till att genom åtgärder i det samlade trafiksystemet förbättra regionernas miljösituation, öka tillgängligheten samt skapa bättre förutsättningar för regionernas utveckling. Förhandlarnas uppgift var att medverka till att långsiktiga överenskommelser om åtgärder och finansiering kunde träffas. Stockholmsregionen har förhandlaren lyckats få parterna att sluta en långsiktig överenskommelse som omfattar åtgärder och finansiering. Väl medveten om att vissa delar av innehållet i uppgörelsen var kontroversiella sköt man fram tidpunkten för ett slutligt ställningstagande till På den regionala och lokala nivån förbereder man för närvarande ett slutgiltigt ställningstagande till dessa två trafikleder. Jag anser därför att ansvaret för att en slutlig uppgörelse om trafik och miljö i Stockholmsregionen kommer till stånd för närvarande helt ligger i händerna på de partier i Stockholms stad och län som slutit principöverenskommelsen. Jag står för den del av överenskommelsen som faller på staten och är beredd att slutföra avtalet. Eventuella förslag till förändringar av principöverenskommelsen bör enligt min uppfattning komma på initiativ från parterna i regionen. Jag är således inte beredd att ta initiativ till en omförhandling av Dennisuppgörelsen så att kollektivtrafikinvesteringarna kan genomföras med förtur, medan Österleden och Västerleden tills vidare får anstå. Däremot är jag beredd att medverka i kompletterande diskussioner under den fortsatta förhandlingsprocessen om en principuppgörelse som innefattar förslag till avgiftssystem för finansiering av de nya trafiklederna och för minskning av biltrafiken i innerstaden. Jag vill dock påminna om att det enligt riksdagens beslut är ett villkor för att statens bidrag till de tre storstadsregionerna skall utbetalas att syftet med uppgörelserna kan uppnås i sina huvuddrag. Någon utbetalning av bidraget till Stockholmsregionen kan inte ske förrän regeringen fått tillräckliga garantier för att uppgörelsens mål kan uppnås i sina huvuddrag. Ur arbetsmarknadssynpunkt är det viktigt att snabbt få i gång utbyggnaden av de olika delarna av Dennispaketet. Det är min förhoppning att förhandlingarna i Stockholm snart kan slutföras. Enligt vad jag erfarit kan en slutgiltig uppgörelse kanske stå klar redan denna månad.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på Pär Granstedts interpellation, som jag tar emot i hans frånvaro. Svaret är klart och tydligt, om än inte tillfredsställande. Inget initiativ till omförhandling kommer att tas från kommunikationsministerns sida. Jag anser att statsrådets ställningstagande är av flera skäl djupt olyckligt för Stockholm och stockholmarna. Jag skall motivera varför. För det första är miljön den största förloraren och därmed Stockholmsregionens invånare som är beroende av denna miljö. Jag kan inte förstå annat än att förslaget bygger på en kraftig ökning av biltrafiken, för annars går den tänkta finansieringen av Öster och Västerleden inte ihop. Visserligen säger Stockholmsleder AB att det i huvudsak handlar om en omfördelning, från innerstaden till ringen. Men samtidigt finns planer på kraftiga utbyggnader av arbetsplatser framför allt i sydostregionen. Trafikökningen är en negativ miljöfaktor för en redan utsatt region. I stället skulle en totalt kraftig minskning behövas. Österleden skulle bli verklighet, måste avgaserna från tunnlarna ta vägen någonstans. Tunnel under Saltsjön är en annan allvarlig miljöfara, eftersom bottensedimentet är mycket förorenat och knappast tål att röras i. Ett alternativ som föreslagits är ett betongrör genom vattnet, något som dessutom kraftigt skulle försämra genomströmningen mellan Mälaren och Saltsjön. Västerledens hot mot Mälaröarnas miljö är väl känt. Där finns dessutom ett enigt kommunalt nej till trafikled. Hur tänker regeringen behandla det? Miljön hotas även längre norrut, vid Täby Kyrkby, där en arkeologiskt värdefull kulturmiljö skulle förstöras. Med anledning av de här beskrivna förödande ingreppen i miljön -- det finns förvisso fler exempel än dessa -- vill jag fråga statsrådet om den miljökonsekvensanalys som enligt lag skall göras på något sätt är på gång. Hur ser statsrådet på ledernas tillkomst ur den synpunkten? För resten kan man fråga hur det går att göra en miljökonsekvensbeskrivning av Österleden, för det projektet är ju unikt. Det finns inget liknande att jämföra med. Aldrig har det byggts en så lång tunnel i den sortens miljö, med trafikplatser under jord och med transporter av farligt gods. Visst låter det som om det skulle vara bäst att avstå, eller hur, statsrådet? Det tycker flera av de politiska partierna i Stockholm och Stockholmsregionen, däribland Centern. Och ännu viktigare: det finns en bred opinion för ett nej hos dem som bor i de berörda områdena. Vi har redan ett exempel på en nymodighet i Österledsområdet, kolkraftverket vid Värtan. Det blev ju inte så lyckat från miljösynpunkt och dess värre inte heller från ekonomisk synpunkt. För det andra kan man fråga sig om det faktiskt inte finns möjlighet för regeringen, om viljan finns, att ta ett eget initiativ i en fråga som ärvts från en tidigare regering. De partier som undertecknat principöverenskommelsen -- m, fp och s -- tycks endast delvis vara överens, däribland om de delar som berör satsning på kollektivtrafiken. Moderaterna säger nej till avgifter på redan befintliga vägar, vilket skulle omöjliggöra avgifter i innerstaden och därmed minskning av biltrafiken. Det är en av de två frågor där statsrådet enligt svaret är beredd att medverka till en lösning. Hur skall det gå till? Folkpartiet liberalerna säger nej till Västerleden och har därmed backat ett steg från överenskommelsen, där man bara ville avvakta. Inom socialdemokratin finns oenighet om Vad finns då kvar av paketet? Jo, just det som Pär Granstedt har tagit upp i interpellationen, nämligen kollektivtrafikdelen. För det tredje verkar det något obetänkt att ta ansvar för garantier i mångmiljardklassen utan några indikationer på att lederna verkligen kommer att finansiera sig själva på det sätt som jag uppfattade var ett av villkoren för att staten skulle medverka i projektet. Kostnaderna har ju stigit avsevärt, med minst 50 %, kanske upp mot 100 %, sedan principöverenskommelsen undertecknades. Det kan inte vara god ekonomi att binda upp sig för nya garantiåtaganden i den storleksordningen i ett läge där statens finanser är minst sagt otillräckliga för betydligt nödvändigare insatser och där ökning av kostnader på andra områden måste motsvaras av besparingar i minst samma omfattning. Däremot är satsning på kollektivtrafikdelen inte ett nytt åtagande. Där finns medel reserverade. Dessutom har regionen själv levererat in en del genom den tillfälliga investeringsavgift på kontorsbyggande som infördes och som gällde under några år. Riksdagen har beslutat att dessa medel skall tillföras Dennispaketet. Fru talman! Det finns möjlighet för regeringen att återkomma till riksdagen med ett positivt besked till stockholmarna. Låt de partier som vill diskutera Öster och Västerleden att fortsätta därmed och sätt i gång med resten. Satsningen på kollektivtrafiken, där det finns enighet, skulle kunna påbörjas snart. Det skulle vara en viktig miljöinsats, en förnämlig insats för de många som är beroende av god kollektivtrafik och innebära god ekonomi. Dessutom skulle det innebära fler jobb nu.

Fru talman! Först vill jag anlägga några formella synpunkter. Det är med förvåning som jag har sett att våra interpellationer har delats upp, så att de tas var för sig. Den interpellation som jag har ställt till kommunikationsministern handlar i stort sett om samma saker som de andra interpellationerna, om trafiksatsningarna i Storstockholm och om Dennisförhandlingarna och möjligheterna till omförhandling. Jag tycker därför att det är litet märkligt att spara mina synpunkter till slutet, när allt annat är färdigdiskuterat. Till kommunikationsministern vill jag apropå det svar som Pär Granstedt har fått säga att jag beklagar att man från regeringens sida inte ser allvarligare på möjligheterna att snabbt komma i gång med kollektivtrafiksatsningar. Jag delar helt kommunikationsministerns uppfattning att det är viktigt med den bredare samlingen. Syftet med Dennisförhandlingarna kan inte, såvitt jag förstår, vara annat än gott. Det är nämligen oerhört viktigt att man finner breda lösningar över partigränserna, och inget parti har väl någon annan uppfattning. Men man kan naturligtvis ifrågasätta resultatet. Det har ju visat sig att man ännu inte har kommit i gång och att satsningen på kollektivtrafiken blir alltför liten. Det är inte heller satsningen på kollektivtrafiken som har varit särskilt kontroversiell, utan det är de andra trafiklederna som ifrågasätts av flera partier. Jag skall inte föregripa svar på de speciella frågor om trafikmiljön som jag har ställt och som vi alltså får återkomma till. Men jag vill än en gång understryka vad som kommer fram i den här interpellationen och i diskussionerna med de andra debattörerna: att kollektivtrafiken ju berör en mycket stor grupp människor i vårt län, de människor som inte har bil och de som har bil men som ändå föredrar att åka kollektivt. Det finns alltså all anledning att satsa snabbt på det här området och att bygga ut för att kvinnor och andra som inte åker bil i samma utsträckning som män skall kunna göra det. I Vänsterpartiet är vi mycket intresserade av de här kollektivtrafiksatsningarna, och vi har i motioner lagt fram mycket konkreta förslag såväl i riksdagen och landstinget som tillsammans med Stockholms stad. Det fattas inte objekt, och det finns all anledning att sätta i gång med dem nu. Varför tycker kommunikationsministern att regeringen skall ha en så låg profil? Varför kan inte regeringen aktivt gå in och tillsammans med dem som förhandlar ta sitt ansvar och se till att det hela kommer i gång i stället för att låta det bli en ytterligare förhalning med de kollektiva satsningarna, eftersom det finns problem beträffande trafiklederna i vårt län och det finns anledning att diskutera dem?

Fru talman! Jag får som Eva Zetterberg säga att principdiskussionen i anslutning till den här interpellationen är exakt densamma som för Göteborgs del. Det svar som jag har fått på min interpellation innehåller egentligen ingenting utöver det som Mats Odell redan har sagt i svaret på centerinterpellationen. Jag är i detta hus ganska van vid att lyssna på diskussioner om Stockholmsproblem. Oftast har man mycket svårt att få stockholmare att ta del av diskussioner som rör Göteborgs problem. Även av det skälet väljer jag att redan nu gå in i debatten. Göteborgsregionen innehöll dels ett antal kollektivtrafikprojekt, som alla var överens om, dels en ny sträckning av E 6 öster om Göteborg som var kontroversiell. På det sättet liknar situationen i Göteborg mycket den i Stockholm. Så småningom har alla parter enats om att E 6:ans nya sträckning var förkastlig. Det gäller de inblandade kommunerna och också staten genom vägverket. Vi göteborgare trodde då att allt var gott och väl och att vi skulle kunna dra i gång kollektivtrafikinvesteringarna. I januari fick vi visserligen 25 milj.kr. till byggandet av den s.k. 75 milj.kr. Men sedan var det stopp. I februari sade Göteborgsregionens kommunalförbund att det när det gällde trafikinvesteringar fanns beredskap för att investera 282 milj.kr. i vår och 420 milj.kr. nästa budgetår. Men departementet reste hinder. Man sade att alla delar av överenskommelsen måste vara finansierade, även en ny E 6-dragning, trots att statens vägverk självt tagit avstånd från det tidigare förslaget till dragning. Göteborgsregionens kommunalförbund har sedan dess arbetat för glatta livet för att klarlägga vad som behöver göras och uppfylla sin del av överenskommelsen. Ändå säger nu Mats Odell att man måste säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås i sina huvuddrag, vilket tycks kräva att man dels löser frågan om ny sträckning av E 6 genom Göteborg, dels formerna för att införa ett nytt avgiftssystem för vägtrafiken. Men hur i Jesu namn, om jag nu får använda det uttrycket, skall man kunna ge definitiva garantier för detta när lagstiftningsläget är oklart och staten just övergivit sitt tidigare vägprojekt? Om kommunerna och vägverket nu exempelvis skulle kunna enas om att vi faktiskt klarar oss med nuvarande sträckning av E 6, kanske med några små kompletteringar, kan man fråga sig om det räcker. Eller är det ett självändamål att vi måste dra en ny motorled genom landskapet? Det finns inget vettigt skäl att hålla inne med pengarna till de nödvändiga kollektivtrafikinvesteringarna i Göteborg, vilka dessutom ger välbehövliga jobb i ett kärvt konjunkturläge. Jag vill alltså fråga Mats Odell varför vi inte kan få de här pengarna nu. Jag trodde att besluten i storstadsfrågorna -- det gäller alltså alla de tre storstäderna -- innebar att man reserverade pengar. Har kommunikationsministern över huvud taget några pengar till detta? Ibland får man en känsla av att Mats Odell har en viss förmåga att återanvända redan förbrukade pengar. Jag vet att det under de kommande månaderna av unga miljöaktivister i Göteborg planeras cykeldemonstrationer och trafikblockader. Många kristna ungdomar kommer att delta i aktiviteterna. Det är en katastrofal miljösituation i det centrala Göteborg. Jag tror att alla göteborgare förväntar sig att staten, som faktiskt är medansvarig för att det har kört ihop sig i diskussionerna, nu satsar pengar.
Fru talman! Först skall jag nämna något om de tekniska frågorna när det gäller varför interpellationerna inte behandlas i ett sammanhang. Till Eva Zetterberg vill jag säga att Pär Granstedts interpellation lämnades in någon gång i början av april. Jag tror att det var den 6 april. Eva Zetterbergs interpellation var oss till handa den 5 maj. Beredningen av dessa interpellationer har alltså skett vid helt olika tidpunkter. Johan Lönnroths fråga väljer jag att besvara i anslutning till att jag besvarar Eva Zetterbergs interpellation, annars tror jag att vi får en märklig debatt här. Christina Linderholm är inte nöjd med mitt svar att jag inte är beredd att medverka till att omförhandla och att i förtid betala ut. Problemet, Christina Linderholm, är inte mitt, problemet är riksdagens. Det är riksdagen själv som har ålagt regeringen dessa restriktioner i beslutet. Jag har själva texten, om det råder någon oklarhet på denna punkt. Jag tror att vi inte skall ägna mer tid åt kompetensförhållandena. Jag har bl.a. på grund av en anmälan från Ines Uusmann varit i konstitutionsutskottet och diskuterat denna typ av frågor. Jag vet därför ungefär vad jag talar om i detta sammanhang, även om detta inte var en direkt parallell till detta fall. Men var statsrådens gränser går när det gäller att överskrida de befogenheter som vi är tilldelade av riksdagen är faktiskt svaret på denna fråga. Vi kanske skall uppehålla oss en liten stund vid själva Dennisöverenskommelsen, eftersom mina meddebattörer här i stor utsträckning representerar partier som har valt att ställa sig utanför överenskommelsen och som har ett starkt politiskt intresse av att nedvärdera de miljömässiga effekterna av denna överenskommelse. Den bygger faktiskt på ett mycket stort antal utredningar som rör effekterna av olika åtgärder som ingår i överenskommelsen. Dessa utredningar är ganska omfattande. En utredning heter Trafikanalyser av förslag inom storstadsförhandlingen i Stockholm. Den är utarbetad inom landstingets regionplane och trafikkontor. I den utredningen redovisar man faktiskt effekterna av utbyggnaden av kollektivtrafiken, av bannäten och av trafiklederna och effekterna av bilavgifterna. Detta jämförs med ett referensalternativ som innebär en utbyggnad enligt nu gällande planer, och därutöver områdesavgifter i innerstaden utom nord och sydstråken. I korthet innebär dessa jämförelser att andelen kollektivtrafikresor väntas öka med 5 procentenheter fram till sekelskiftet. Utbyggnadsalternativet beräknas medföra förbättringar i medelrestid på cirka tre minuter till år 2020, när det gäller både bil och kollektivtrafiksystemet, jämfört med referensalternativet. Det innebär restidsbesparingar i ett nuvärde på 9--17 miljarder kronor. Jag går inte i detalj in på hur detta är beräknat. Men på grund av mindre trafikarbete beräknas utbyggnadsalternativet leda till förbättringar av miljön och trafiksäkerheten till ett värde av ca 5 miljarder kronor och lägre fordonskostnader med ca 6 miljarder kronor. Effekterna på miljön och trafiksäkerheten blir alltså positiva om huvuddragen i Dennisöverenskommelsen genomförs. De vägs upp av högre driftskostnader för kollektivtrafiken. Den samhällsekonomiska kalkylen pekar alltså totalt sett på att kostnader och intäkter balanserar varandra i detta sammanhang. Jag tycker att detta är viktigt att poängtera när mina meddebattörer ger sig på den här överenskommelsen som något som i huvudsak hotar miljön i Storstockholmsområdet. Sanningen är alltså att det är precis tvärtom. Även av den anledningen vill jag konstatera att de miljökonsekvensbeskrivningar som Christina Linderholm efterlyste tas fram, enligt naturresurslagen, i samband med detaljprojekteringen. I propositionen framgår det ganska klart att sträckningar och utformningar inte har studerats i detalj, utan det förutsätts att dessa frågor närmare bereds på sedvanligt sätt inom ramen för den lokala och regionala planeringen. Ines Uusmann frågade varför man inte kan stoppa klockan, så att förhandlingarna kan slutföras. Jag tror för min del att det bästa i en förhandlingssituation trots allt är att det finns ett tryck tidsmässigt. Jag tyckte att även Ines Uusmann själv nästan lutade åt det hållet när hon sade att Stockholmsregionen inte tål mer av förhalning. Just det, därför tror jag inte att man skall stoppa klockan och åstadkomma en sådan förhalning.
Fru talman! Jag är väl medveten om att våra interpellationer lämnades in vid olika tidpunkter, men att man inte kan behandla dem samtidigt när man har fått interpellationerna och när svaren är skrivna, tycker jag borde vara en fråga som lätt kan lösas av ett presidium. Men vi kanske skall lämna denna fråga därhän, eftersom vi nu har denna diskussion. Jag vill återvända till frågan om det politiska underlaget för Dennisöverkommelsen. Christina Linderholm har redan varit inne på hur svagt detta underlag tycks vara i dag, därför att man från olika partier har olika uppfattning och delvis gått ifrån den. Jag behöver bara peka på Folkpartiet och Västerleden. Det finns även andra motsättningar t.ex. när det gäller biltullar, som Moderaterna ännu inte har accepterat. Det finns alltså en rad olika politiska frågetecken kring detta. Därmed inte sagt att jag skulle anse att regeringen skulle frångå sina befogenheter och inte låta riksdagen fatta beslut. Men jag anser att det ändå finns stora möjligheter för regeringen att, som den part som ger en stor del av medlen, gå in i förhandlingarna och kunna påpeka att man anser att underlaget för överenskommelsen sviktar. Syftet med en sådan överenskommelse måste ju vara att den har så bred politisk uppbackning som möjligt. Mats Odell måste tillstå att den uppbackningen i dag saknas. Den andra aspekten som Christina Linderholm var inne på och som även återkommer i min interpellation är miljöaspekten. Jag har svårt att förstå att kommunikationsministern inte ser att ökad utbyggnad av trafikleder leder till ökad miljöförstöring. Det finns en rad undersökningar i Stockholms län som visar att försurningen tilltar, att det finns en hel del tecken när det gäller skärgården, t.ex. att bottnarna är övergödda, osv. Det finns alltså en rad olika mycket klara miljöindikatorer på hur trafiken har bidragit till en sämre miljö i Stockholm. I detta sammanhang kan vi inte vänta. Man måste inse hur bråttom det är att snabbt få till stånd en omförhandling och snabbt få ett nytt resultat. Någon ytterligare förhalning är vi inte intresserade av. Dessa investeringar i kollektivtrafiken behövs nämligen i allra högsta grad. Jag kan tillstå att det kan behövas vissa satsningar även på trafikleder för att undanröja klara problem där sådana finns, där trafiken stockar sig, och där vi har varit intresserade av att medverka till lösningar. Jag tänker på t.ex. Norra länken. Det är helt klart att detta kan behövas, men inte i den storleksordning som Dennisöverenskommelsen innebär och där kollektivtrafiken borde vara den stora och grundläggande satsningen.
När det gäller Eva Zetterbergs synpunkter på att en samordning av interpellationer skulle kunna ordnas av presidiet, vill jag bara erinra om att det är regeringen som avgör hur interpellationer besvaras.

Fru talman! Ordet helhet har blivit det viktiga ordet i den här debatten. Jag tycker att det är väsentligt att hålla fast vid detta med helheten och helhetssynen, som ju står i motsats till bytänkandet och det som brukar kallas min by-effekten -- dvs. gärna en bra trafikmiljö och gärna en bra lösning vad gäller hela infrastrukturen i Stockholms län, men ''not in my backyard''. Det får alltså inte beröra den egna lilla byn. Detta är ett politiskt dilemma i väldigt många frågor som vi folkvalda måste lära oss att hantera. Jag beklagar att Centern inte har förmåga att höja sig något över bytänkandet. Om Centerns förslag förverkligades, skulle hela regionen drabbas vad gäller arbetsmöjligheter, utveckling och en god miljö både i innerstaden och i kommunerna runt omkring.

Fru talman! Rolf L. Nilson har frågat mig hur Sverige skall klara de beslutade miljö och energimålen om ett ekologiskt anpassat samhälle med lägre utsläpp, ökad energieffektivitet etc. om det samtidigt planeras och byggs för en kraftigt utökad vägtrafik samt vilka besked jag i dag kan lämna om statliga medel till infrastrukturinvesteringar i Malmöregionen. Riksdagen antog våren 1991 en särskild strategi för hur arbetet inom trafiken skall inriktas för att klara de beslutade målen. Strategin bygger på att regeringen och riksdagen successivt fattar beslut om nya åtgärder. Regeringen har i regeringsdeklarationen, budgetpropositionen och nyligen i årets kompletteringsproposition framlagt sin syn på hur detta arbete bör bedrivas. Ett intensivt beredningsarbete pågår nu inom regeringen och i flera statliga verk. Arbetet syftar till att ta fram konkreta förslag till åtgärder. Regeringen kommer i september 1992 att få trafikverkens nya miljörapporter med förslag till åtgärder. Statens naturvårdsverk kommer i oktober 1992 att lämna sina förslag till åtgärder för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Trafiken berörs eftersom transportsektorn svarar för betydande utsläpp av koldioxid. Flera statliga utredningar kommer under året att lämna förslag till åtgärder om hur ekonomiska styrmedel på ett bredare och mer effektivt sätt skall utnyttjas bl.a. Av min framställning framgår att regeringen inte anser att hittills fattade beslut är tillräckliga. Ytterligare åtgärder kommer att krävas. Det är -- som jag redan anfört i årets budgetproposition -- en fördel om miljöarbetet på transportområdet kan baseras på en bred politisk enighet i Sverige och jag avser att verka för att denna kan skapas. Jag vill erinra om att riksdagen beslutat om att det ytterst måste ske en avvägning mellan olika samhällsmål. Utmaningen består i att tillgodose angelägna miljökrav samtidigt som lika angelägna trafikpolitiska krav realiseras. När det gäller statliga medel till infrastrukturinvesteringar i Malmöregionen har den frågan inte prövats nu. Skälet till detta är att de refererade Hulterströmförhandlingarna ännu inte är slutförda. Han kommer att presentera sitt förhandlingsresultat den 1 juni 1992.
Fru talman! Jag vill först, i likhet med vad regeringsrepresentanter ofta brukar ange, säga att arbetet är så fördelat inom partiet att det är jag som mottar Rolf L. Nilsons svar. Jag vill tacka för det svaret. När jag vänder mig till kommunikationsministern vill jag börja med den punkt i svaret som jag tycker är mycket positiv, nämligen att regeringen inte anser att hittills fattade beslut är tillräckliga och att regeringen är mycket angelägen om att få fram en bred politisk enighet. Jag tycker att det är mycket positivt att man för Malmöregionen, till skillnad från Stockholmsregionen, faktiskt eftersträvar en bred politisk enighet. Därmed inte sagt att jag är särskilt nöjd med svaret. Jag tycker att regeringen kommer litet lindrigt undan. Mats Odell hänvisar till förhandlingar med Sven Hulterström om Malmöregionen och att de inte är slutförda. Nej, de skall redovisas den 1 juni. Men redan nu är jag övertygad om att kommunikationsministern har klart för sig vilka förslag som föreligger. Fru talman! Jag vill också hänvisa till att det i brev och olika skrivelser från länsstyrelsen i Malmöområdet finns klara och konkreta önskemål om vilka satsningar man vill göra i området. Skulle det inte vara möjligt för regeringen att i dag uttala sig något om vad man ser som viktiga satsningar. Jag tycker att svaret är litet väl till intet förpliktigande i den delen. Jag vill också uttrycka min oro över det beslut som i går fattades i fråga om Öresundsbron. Jag ser inte det som ett steg framåt för den kollektiva trafiken i Malmöområdet, utan jag ser det som ännu en bit på väg mot ytterligare trafikleder och ytterligare privatbilism. Det får klara miljökonsekvenser. Det kan inte vara okänt för kommunikationsministern att just Skåne och Malmöområdet är ett av de områden i vårt land som är värst drabbade av miljöförstöring, där trafikutsläpp m.m. skapar stora miljöproblem. Det borde därför vara än mer angeläget att titta på just de problemen. Jag förväntar mig ingen synpunkt om Öresundsbron, eftersom beslutet är fattat, och jag har förstått att kommunikationsministern har ställt sig positiv till det. Men jag vill deklarera att jag ser det som ett klart steg tillbaka för utvecklingen av kollektivtrafiken i Malmöområdet.
Fru talman! Det var roligt att Eva Zetterberg i alla fall delvis var nöjd med svaret. Det gläder mig. När det gäller Öresundsbron genomförs redan nästa vecka den stora miljöhearing som bl.a. ingår i det mycket omfattande arbetet med att pröva miljökonsekvenserna av bygget. Det är en mycket viktig del av beslutet. Om vi ändå skulle ägna oss litet grand åt vad som görs i Malmöregionen. Jag har svarat på frågor om detta i kammaren vid ett par tillfällen tidigare, men jag skall gärna upprepa det jag sade om det konkreta innehållet i de satsningar som görs. Det har i olika sammanhang avsatts pengar, bl.a. har 900 milj.kr. anslagits till en tunnel för järnvägstrafik under Hallandsåsen. 80 milj.kr. har anslagits till snabbtågsanpassning av södra stambanan. På vägområdet har totalt 353 milj.kr. Totalt har Skåneregionen hittills fått anslag på drygt Öresundsbron startar, alltså i slutet av nästa år, får regionen dessutom ett mycket stort och långvarigt projekt, som kommer att generera sysselsättning i regionen.

Fru talman! Visst är det bra att man kommer att ha denna miljöhearing om Öresundsbron. Men miljökonsekvenserna av ett brobygge är inte okända. Det har hållits ett antal sådana hearingar i olika former. En hel del av det materialet finns redan. Sedan är det fråga om ifall man väljer att ta det till sig eller inte. Jag vill tacka för de kompletterande uppgifterna om de satsningar som görs i Malmöregionen på trafikområdet. Visst kan det låta som stora summor. Men hela summan på 1,3 miljarder går inte till kollektivtrafiken. Det är där jag anser att de stora satsningarna borde ske.

Fru talman! Johan Lönnroth läste upp ett brev från GöteborgsRegionen. Det kommer att få sitt svar. Jag kan redan nu säga att det handlar om E 6 dragningen. Arbetet kring den skall avrapporteras från vägverket om någon månad, om jag minns rätt. Samtidigt skall man lägga fram ett förslag till hur ett modernt avgiftssystem skall kunna utformas. Det är vad som gäller. Därefter hoppas vi att detta skall kunna gå i lås. Johan Lönnroth tar upp Göteborgssituationen, att det även där finns riksintressen och att detta är angeläget. Jag var i Göteborg så sent som i går. Jag är mycket väl medveten om detta. Regeringen har ett minst lika stort intresse av att Göteborgsförhandlingarna skall resultera i en bra uppgörelse för den regionen. Det är en självklarhet. Samma sak gäller givetvis för Eftersom Johan Lönnroth säger att E 6:ans dragning är ett riksintresse, är det väl viktigt att den får en så noggrann prövning som nu sker.
Fru talman! Då vill jag först ha detta preciserat. Om rapporten kommer inom en månad, kommer pengarna till kollektivtrafikprojekten att utbetalas då? Kan jag uppfatta det som ett löfte från kommunikationsministern? Oavsett hur hårt man arbetar i Göteborgsregionen för att precisera E 6-projektet är detta en långsiktig historia. Det gäller också trafikavgifterna. Det finns också vissa oklarheter när det gäller lagstiftningen beträffande detta med trafikavgifter. Det kommer säkerligen att kräva vissa klarlägganden. Den rapport som kommer, kan inte innehålla så oerhört mycket mer preciseringar än vad som redan har inrapporterats. Det är som jag nyss läste upp. Lars Åke Skager och Göran Johansson, moderat resp. socialdemokrat, skriver: ''Vi i göteborgsregionen har nu gjort allt som hittills ankommit på oss för att uppfylla innehållet i trafiköverenskommelsen. Vi förväntar oss nu svar på de frågor som framställdes den 20 december förra året.'' På den punkten tror jag att vi är fullständigt eniga i Göteborg. Vi brukar för övrigt vara betydligt mer eniga på alla möjliga plan än vad ni brukar vara här i Stockholm. Nyckelfrågan är: Får vi pengarna när rapporten kommer inom en månad?

Fru talman! I det här jobbet lär man sig så småningom att det är farligt att ge tidspreciseringar. Det är många intressen som är inblandade innan man kommer till ett beslut som också rymmer rättssäkerhet för den enskilde. Det gäller inte minst när man projekterar vägar, järnvägar och sådant. Dessa intressen står mot varandra. I det här fallet kan jag avslöja att planeringen går ut på att avrapporteringen skall ske omkring den 1 Johan Lönnroth frågar när en utbetalning kan ske. Principerna för detta är att utbetalningar sker när uppgörelsen är klar och totalfinansierad. Det som återstår att totalfinasiera finns på vägsidan. Jag har goda förhoppningar om att en sådan uppgörelse skall kunna vara i sikte.

Fru talman! Min uppfattning är att man skall presentera ett avgiftssystem som kan täcka kostnaderna för de aktuella vägprojekten.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig om jag kommer att begära omförhandlingar för Vidare frågar hon vilka motiv jag har för satsningar på vägtrafik som endast kommer vissa resenärer till godo. Slutligen frågar hon hur olyckstalen kommer att förändras vid en ökad vägtrafik. På den första frågan kan jag svara att det inte är aktuellt med några omförhandlingar. Det innebär att riksdagens ställningstagande till överenskommelsen för Stockholmsregionen om trafik och miljö ligger fast. Ett villkor för att de statliga medlen skall kunna få disponeras av de tre storstadsregionerna är enligt riksdagsbeslutet att syftet med uppgörelserna kan uppnås i sina huvuddrag. Riksdagen har uttalat att det får ankomma på regeringen att pröva att så sker. De båda andra frågorna grundas på påståenden som inte stämmer överens med inriktningen av överenskommelsen om trafik och miljö för milj.kr. och i trafikleder om ca 13 900 milj.kr., således något mer till kollektivtrafiken än till vägtrafiken. Den helt avgörande delen av investeringar i trafikleder förutsätts finansieras med avgifter från trafikanterna. En del av avgiftsmedlen skall också användas för kollektivtrafikinvesteringar. Dessa satsningar på kollektivtrafiken kommer att, i motsats till vad Eva Zetterberg påstår, leda till ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö. Enligt överenskommelsen skall förbättringar av gatumiljön i inner och ytterstaden genomföras. Detta kan ses i samband med att biltrafiken kan minskas i innerstaden i takt med att Ringens olika delar slutförs och det därtill kopplade avgiftssystemet sätts i kraft samt genom att snabbspårvägen och stomnätet för kollektivtrafik på innerstadens gatunät byggs ut. Vidare sägs att i inner och ytterstadens centrumoch bostadsområden skall genomfartstrafiken minska. Trafiken koncentreras till huvudgator där miljö och trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder genomförs. Särskilt vid lokala centra, stora busshållplatser och vid tunnelbanestationer höjs utemiljöns kvalitet.

Fru talman! Nej, Eva Zetterberg har inte missupfattat det hela. Hon har nog alldeles rätt i att jag som trafikansvarig i regeringen vill gå vidare med andra saker. Jag kan nämna några av de punkter som finns med i regeringens åtgärdsprogram och där åtgärder redan har vidtagits. Enligt avtalet för Stockholm och Göteborg ankommer det på staten att genomföra åtgärderna. Bl.a. har riksdagen, på förslag av regeringen, beslutat om en lag som möjliggör för kommunerna att förbjuda tung lastbilstrafik enligt systemet för miljöklassning. Regeringen har också gett vägverket i uppgift att lämna förslag till hur ett system med vägavgifter kan utformas generellt sett. Vägverket utarbetar för närvarande i nära samverkan med förhandlingsdelegationerna i Regeringen kommer att återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning på området. Eva Zetterberg tycker att jag tar för lätt på trafikmiljöfrågorna och att jag bör träda fram i ljuset. Jag redovisade i ett tidigare inlägg att det utbyggnadsalternativ som finns för Dennisöverenskommelsen beräknas medföra en hel del förbättringar för miljön. Jag kan nämna en av de sakerna, nämligen att ett referensalternativ har utformats -- om man bara följer de planer som finns i vägverkets och regionens ordinarie planering. Men om Eva Zetterberg studerar dessa frågar finner hon en helhet med en större investering i kollektivtrafiken än för trafiklederna och att vägsystemet kommer att beläggas med någon avgift för att bromsa utvecklingen av trafikvolymen, vilken samtidigt är med och finansierar en bättre framkomlighet.

Fru talman! Jag har gått upp i debatten igen eftersom Mats Odell sade att det krävs lagstiftning när vägverket har fullgjort sin uppgift att utarbeta nya avgiftssystem. Det sker i samarbete med företrädare för både Stockholm och Göteborg. Om dessa nya avgiftssystem förutsätter ny lagstiftning, ankommer det på denna riksdag att fatta beslut om en sådan. Det betyder väl rimligtvis att det inte går att begära att förslag skall presenteras för definitiva finansierings och avgiftssystem innan ett sådant beslut har fattats. Jag återkommer till min fråga, som jag denna gång kan formulera litet mer allmänt så att den inte bara gäller Göteborg utan också Stockholm och Malmö. Vad krävs av de inblandade kommunerna, när det nu ankommer på såväl vägverket som riksdagen, dvs. statsmaktens olika institutioner, att först klarlägga vissa saker?
Fru talman! Det vill till att man uttrycker sig klart. Båda de senaste inläggen bygger på klara missförstånd av vad jag sade. Jag sade inte, Eva Zetterberg, att en utbyggnad av trafiklederna ger positiva miljökonsekvenser. Jag sade att kombinationen av satsning på kollektivtrafik, trafikleder och avgifter leder till de konsekvenser jag har redovisat. Johan Lönnroth missförstod också det jag sade. Jag sade, med anledning av en fråga från Eva Zetterberg, vad som görs utöver storstadsöverenskommelserna för att minska trafikens miljöbelastning. Det pågår en del verksamheter. En del är beslutat, och annat är på gång. Jag sade vad som generellt kan tas ut i form av vägavgifter på befintligt vägnät utöver i Stockholm och Göteborg, och som redan finns med i det tidigare riksdagsbeslutet. Stockholm och Göteborg är alltså undantagna. Där kan avgifter tas ut i samband med överenskommelserna. Det finns ett arbete på gång för att se om det går att använda ett generellt avgiftssystem i olika sammanhang utöver i de regionerna.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga så att det hela blir fullständigt klart. Det finns vissa diskussioner i Göteborg om att det inte behövs någon ny dragning av E 6 utan kanske bara vissa kompletteringar på befintlig sträckning. som blir en ombyggnad i liten skala -- räcker det för att överenskommelsen skall ha fullgjorts?
Fru talman! Jag kan inte ta ställning till denna fråga. Då skulle jag därmed gå in och delta i förhandlingarna om Göteborgsuppgörelsen, och det är inte min avsikt.

Herr talman! Pierre Schori har ställt ett antal frågor till statsrådet Svensson om regeringens åtgärder för att medverka till skuldlättnader för svårt skuldtyngda u-länder. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag vill först understryka att jag helt delar Pierre Schoris uppfattning att den tunga skuldbördan, inte minst för många av de fattigaste afrikanska länderna, utgör ett allvarligt hinder för ekonomisk och social utveckling. Bistånd och skuldlättnad är nödvändiga instrument för att undanröja detta hinder. Regeringsskiftet i fjol har inte inneburit någon ändring vad gäller ambitionerna att från svensk sida fortsätta att driva på den internationella skuldstrategin. Som framgår av årets budgetproposition, anser regeringen att Sverige måste fortsätta att spela en aktiv roll i detta arbete, särskilt när det gäller att medverka till internationellt samordnade insatser för de fattigaste skuldtyngda u-länderna. Det har vi också gjort. Sverige har verkat för större skuldlättnader för de fattigaste länderna vad gäller bilaterala skulder till såväl offentliga som privata långivare. Vi kommer att fortsätta med det. De s.k. utvidgade Torontovillkoren, som Parisklubben tillämpar sedan slutet av förra året, utgör ett steg på vägen men är otillräckliga. Vad dessa länder behöver är mer långsiktiga lösningar som innebär att skuldbördan minskas radikalt. Jag hade själv nyligen tillfälle att i ett nordiskt anförande i utvecklingskommittén -- Världsbankens och Internationella valutafondens gemensamma policyorgan -- understryka detta. Jag uppmanade då också alla kreditorländer att tillämpa de nya villkor som majoriteten i Parisklubben anslutit sig till. Vi har även på annat sätt, inte minst i Parisklubben, gett uttryck för Sveriges kritiska inställning till USA:s agerande i denna fråga. Samordning och bördefördelning utgör grundpelare i den svenska skuldpolitiken. Effektiva insatser kan bara komma till stånd om alla kreditorer och biståndsgivare tar ett gemensamt ansvar för att mobilisera de resurser som är nödvändiga för att stödja u-ländernas egna ansträngningar att ta sig ur skuldkrisen. Det gemensamma ansvaret måste också vara vägledande för att minska skuldtjänsten till de multilaterala institutionerna, som Pierre Schori tar upp. De internationella finansinstitutionerna har för skuldländerna blivit en allt viktigare källa till finansiering allt eftersom nyutlåningen från bankerna sinat och de kommersiella flödena från bilaterala kreditorer minskat kraftigt. Det är viktigt att institutionerna behåller sin ställning som prioriterade långivare så att de kan fortsätta att mobilisera resurser till stöd för anpassningsprogram och ekonomiska reformer i skuldtyngda u-länder. Institutionernas fordringar kan på grund av resursernas karaktär inte omförhandlas. Det skulle dessutom få negativa effekter för såväl skuldtyngda som andra låntagare i form av minskad utlåning och dyrare krediter. Regeringens politik syftar till att stärka institutionerna -- inte att försvaga dem. Ansträngningarna måste liksom hittills inriktas på att genom särskilda insatser för de fattigaste länderna underlätta återbetalningen av beviljade lån och se till att framtida utlåning kan ske både i tillräcklig omfattning och på förmånliga villkor. Det är vår ambition att särskilt verka för ett bredare deltagande i finansieringen av den typen av arrangemang, i första hand i Världsbanken. Vi skall samtidigt från svensk sida fortsätta att hålla en hög profil när det gäller stöd till de fattigaste, skuldtyngda länderna. Jag har i detta sammanhang noterat att socialdemokraterna vill minska det av regeringen föreslagna anslaget för stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder för nästa budgetår med 100 En konsistent svensk skuldpolitik innebär också enligt min mening att Sverige bör kunna medverka i samordnade insatser för andra än de allra fattigaste länderna. Därmed kan vi bidra till att förhindra en politisering av skuldstrategin och stärka förutsättningarna för mer långsiktiga lösningar. Pierre Schori har också frågat vilka initiativ regeringen tänker ta med anledning av den rapport som SIDA nyligen publicerat med förslag på skuldområdet, vilka sammanfattats i en skrivelse till regeringen. Låt mig först understryka att jag varmt välkomnar SIDA:s fortsatta engagemang i dessa frågor. Rapporten har varit föremål för en första diskussion i regeringskansliets interdepartementala skuldgrupp, där också bl.a. SIDA och riksbanken ingår. Förslagen kommer att beredas av en särskild arbetsgrupp under skuldgruppen. Jag vill inte nu föregripa resultatet av den beredningen. Jag vill dock framhålla att regeringen fäster stor vikt vid ett fortsatt starkt, svenskt engagemang i skuldfrågorna. Ett fortlöpande och nära samråd mellan berörda departement och myndigheter är en förutsättning för ett sammanhängande och konstruktivt svenskt agerande i olika fora. Därmed har jag också besvarat Pierre Schoris fråga om hur arbetet i regeringskansliet är organiserat när det gäller att utforma den svenska skuldpolitiken. Utvecklingen sedan skuldkrisens utbrott har visat att det inte finns några mirakellösningar. Det är viktigt att förslag som förs fram från svensk sida kan förankras och vinna brett stöd. Vi måste också komma ihåg att handel är skuldländernas viktigaste resurskälla och att ett avskaffande av i-ländernas handelshinder är minst lika viktigt som bistånd och skuldlättnader.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, även om det var till biståndsministern jag hade ställt frågan och jag hade förväntat mig svaret från honom. Jag vill också tacka finansministern för den erkänsla som hon visar den tidigare regeringens politik vad gäller utformningen av Sveriges skuldstrategi. Vi förde fram en lång rad konkreta förslag, som fick betydande genomslag hos andra länder och de internationella organisationerna. Att Anne Wibble säger att den nuvarande regeringen skall upprätthålla de svenska ambitionerna på detta område lovar gott, om det nu blir verklighet. Ändå måste jag säga att jag tycker att på flera punkter var svaret ganska tunt. Vad vi talar om är ju de enorma skulder som de fattiga länderna i världen har samlat på sig. På de konkreta frågor jag har ställt har jag fått, tycker jag, mest allmänna försäkringar om att regeringen vill men knappt något om vad som faktiskt skall ingå i politiken, vad man tänker göra. Det är som FN-organet UNDP skrev i sin rapport, som precis har kommit ut, om människors situation runt om i världen, den s.k. Human Development Report: ''Trots ett uppfinningsrikt och generöst handlande från vissa internationella institutioner har den allmänna skuldstrategin varit svag och osammanhängande och uppenbart ineffektiv''. Ta nu Parisklubbsskulden t.ex., som jag har ställt en fråga om. Vi vet sedan flera år att de fattigaste och då särskilt de afrikanska ländernas situation är omöjlig. De skuldtyngda länderna kan inte betala. Det ligger så gott som helt och hållet i ilandsregeringarnas makt att göra någonting åt denna den mest tyngande skuldtypen. Ändå blir ingenting gjort. För så där fem år sedan fick Sverige gehör för de s.k. Torontovillkoren, som finansministern nämnde här. Det var ett genombrott men uppenbart otillräckligt, och då drev vi frågan vidare. De s.k. Trinidadvillkoren har nu legat på bordet i ungefär två år. Dessa innebär en mer samlad och mer långtgående skuldavskrivning. Två tredjedelar skulle man då ta bort eller t.o.m. mer. Men några länder och då framför allt USA gick emot detta förslag, som av så gott som alla andra ansågs vara det enda kloka. Varje år har vi nu väntat på en uppgörelse i den s.k. G7-gruppen, där de rikaste länderna är med. Det är den enda gruppering som tydligen kunde få något att hända, men det kom inget. Till slut gick de andra länderna nyligen med på en uppgörelse. Men ''det bidde en tumme'' -- de s.k. De nya villkoren räcker inte. Alla vet det, och ändå står vi där och stampar, medan tiden går. Det är ingen överdrift att hävda att skuldbördan dagligen orsakar mänskligt lidande och skördar offer. Om regeringen nu är överens om detta, vilka är då de konkreta avsikterna när det gäller att göra någonting? Om det sade inte finansministern något. Jag ställde också frågor om de multilaterala skulderna. Om Parisklubbsskulden i dag är den mest betungande, kan det mycket väl bli så att det i morgon är den multilaterala skulden, alltså den som härrör främst från Internationella valutafonden och Världsbanken, och som inte eller kan omförhandlas, som blir den mest svårhanterliga. Här ger finansministern standardsvaret och ingenting annat. Man säger att det skadar institutionerna att skriva av en sådan skuld, och det hjälper inte u-länderna i längden. Nej, men det var inte det som frågan gällde. Frågan var om regeringen såg problemet, hade analyserat det och förberett en strategi. Tidigare gällde det för omöjligt att Internationella valutafonden skulle hjälpa ett land som inte betalat skulderna till fonden. När det sedan blev särskilt viktigt i ett konkret fall kom man på ett sätt, som man kallar ''the right's approach'' och som var ett steg på vägen. Det är med den attityden man bör fortsätta, herr talman. Risken är nu att vi bygger upp ett framtidens skuldproblem, som vi inte har lösningarna på. Därför krävs det en helhetssyn på resursöverföringarna till u-länderna, och skuldstrategin är en avgörande del av den. Regeringen måste visa vad den tänker göra.

Herr talman! Vi talar om stora och viktiga frågor, och jag tycker att det är onödigt att då dra in och göra ett stort nummer av att vi här i riksdagen har olika uppfattningar om hur man skall disponera medel inom samma ram. Vad vi har talat om, när vi vill minska just när det gäller skuldlättnadsfrågan, är att i stället sätta medlen på ett landprogram för samma länder, där ni har velat skära ner. Det är ju en räknefråga -- och jag hoppas att finansministern är bra på att räkna. Men det är ingenting att ta upp i den här stora debatten seriöst, menar jag. Vad det gäller är en situation som mycket enkelt kan åskådliggöras på följande sätt. När en ny regering i Argentina för ett par år sedan kom till makten, efter långt styre av en militärdiktatur, så var inte det första samtalet som president Alfonsin fick gratulationer från omvärlden -- för att en demokratiskt vald president nu hade tillträtt, efter tortyren, efter dödsskvadronernas Argentina. Det första samtalet kom från internationella institutioner som sade: När skall ni betala skulden? Det var alltså en skuld som militärerna hade ådragit sig för att köpa in vapen, berika sig själva osv. Detta är alltså ett dilemma som tynger många demokratiska regeringar. Och här talar vi om viktiga saker, inte om små omdisponeringsfrågor. Vad vi talar om är också risken, fru finansminister, av en global svekdebatt. Jag skall kort förklara vad jag menar. För ett antal år sedan, efter lång konfrontation, åstadkoms ett slags genombrott i relationerna mellan det rika nord och det fattiga syd. Kanske syntes det tydligast i den överenskommelse som nåddes under FN:s särskilda möte om Afrika 1986. Då utfäste sig de afrikanska länderna att ta ett hårdare tag om sin ekonomi, ungefär som finansministern gör i Sverige, och reformera den -- det är jag inte säker på att hon gör. De rika länderna utfäste sig att ge sitt stöd i den svåra processen -- mera bistånd och radikala skuldlättnader. Det hela började inte så dåligt. Tillsammans med bl.a. Världsbanken lyckades vi, med mycket konstruktivt svenskt engagemang -- från UD, från SIDA och också från finansdepartementet -- få en strategi till stånd, som har hjälpt de fattigaste länderna. Deras tillväxt har ökat avsevärt. Och de afrikanska länderna kommer nu att fortsätta med sitt ekonomiska reformarbete. I land efter land kommer nu också reformer som stärker det folkliga inflytandet. Demokratin utvecklas, och en andra generations afrikanska ledare håller på att växa fram. I Latinamerika är det nu också en liknande situation. Efter en lång period, som jag sade, av odemokratiska regimer i dessa länder -- då skuldkrisen skapades av de styrande klasserna och västvärldens banker -- började de få ordning på sina ekonomier. Det här gäller egentligen vår moraliska skuld -- om vi har varit kolonialmakt eller om vi har deltagit i ett orättfärdigt internationellt handels och finanssystem. När det gäller Europa vet vi hur svårt det är med de krävande samhällsomvandlingarna i öst. För att Polen skulle hjälpas fick landet en skuldminskning på 50 %, och ändå räcker inte detta. Då frågar jag till slut, fru finansminister: Varför kan inte världens fattigare länder få åtminstone samma villkor som

Herr talman! Nu är det ju så att det är jag som har nöjet att få ställa frågor till finansministern. Hade jag haft mer tid till förfogande skulle jag göra de deklarationer som behövs. Självfallet är vi socialdemokrater för en fri världshandel. Det är inte heller så, som finansministern försöker ge sken av, att vi skulle vara för minskade satsningar för att lösa skuldkrisen. Det är en dispositionsfråga. Regeringens förslag om en ökning av skuldlättnadsanslaget innehåller bl.a. ett betydande förutsatt bidrag till stöd för Vietnams återupphämtningsprogram. Detta hade lika gärna kunnat läggas inom landramen. Att flytta pengar från ett konto till ett annat och sedan säga att man är bättre på skuldlättnader är bara en chimär. Det är en bluff. Det som här är allvarligt är just det som jag försökte belysa och få en diskussion med finansminstern om. De fattiga utvecklingsländerna har åtagit sig att följa de recept och råd de har fått av den internationella finansvärlden om reformer och återhållsamhet och en mycket hård finanspolitik. Men de får sedan inte tillräckligt gensvar från de rika länder som lovade att ställa upp i motsvarande grad. Det finns en siffra på detta. Efter så att säga halva omgången, halva tiden för programmet för Afrika, har bara 10 % av givarnas utlovade stöd betalats ut. Samtidigt har de afrikanska länderna gått vidare med sina hårda program. Detta är ohållbart och orättvist. Det faktum att regeringen i detta läge valt att lägga fram en biståndsbudget som minskar det långsiktiga stödet via landramarna till Afrikas fattiga länder är ingen bra signal. Det faktum att regeringen inte heller har tagit några nya initiativ till skuldlättnader är som jag ser det också en dålig signal. Tyvärr ser det ut som de fattiga länderna återigen kommer att få sitta emellan när i-länderna blir upptagna av annat. Jag menar inte att detta är Sveriges fel, men det behövs en långsiktig skuldstrategi som tar hänsyn till dessa frågor, fru finansminister.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på denna interpellationsdebatt. Det var ett utomordentligt svar som finansministern gav. Mitt intresse beror närmast på att det fanns en del frågor hängande i luften efter den biståndsdebatt vi hade här i kammaren för några veckor sedan. Jag ställde då frågan till Pierre Schori om varför Socialdemokraterna vill göra en så kraftig neddragning av anslaget till skuldlättnadsåtgärder. Socialdemokraterna föreslår ganska många neddragningar i sitt förslag. Man vill dra ned biståndet till Indien, till Bangladesh, till multilaterala insatser och till en del annat. Men det finns ingen neddragning i det socialdemokratiska alternativförslaget beträffande biståndet som är så pass stor som just neddragningen av medel till skuldlättnadsåtgärder. Det tyckte jag var egenartat, inte minst mot bakgrund av det starka intresse som Pierre Schori redan i denna debatt uttryckte för skuldlättnadsprogram, något som är oerhört väsentligt, vilket också tidigare talare här alldeles nyss var helt eniga om. Jag fick vid detta tillfälle inte något svar på frågan om varför man hade föreslagit denna neddragning. Nu har jag i denna debatt fått ett antal svar. Pierre Schori har sagt detta är små omdisponeringar, det är bagateller, och vad regeringen har föreslagit är i själva verket en chimär och en bluff. Jag måste säga att det var ett mycket klent försvar för ett förslag som dock seriöst har framförts av Jag tycker att jag fortfarande inte har fått någon klarhet i, Pierre Schori, varför ni om ni nu tycker att detta är viktigt -- vilket är en uppfattning vi båda två delar -- inte är beredda att följa upp det engagemanget med att åtminstone aktivt biträda de förslag som kommer från regeringen. Man kunde vänta sig att ni skulle föreslå en ökning, men det har ni inte gjort. Ni har föreslagit en minskning med 100 milj.kr. på detta program, och det är ganska mycket pengar. Det hör till bilden att man på detta område kan få en viss hävstångseffekt av de kronor man satsar. Det går att få ner skulderna med mer än 100 milj.kr. om man satsar 100 milj.kr. Det är därför en ganska betydande inskränkning av Sveriges möjligheter att agera aktivt som man skulle åstadkomma genom det förslag som Socialdemokraterna har framlagt. Frågan om detta hänger i luften, är det en chimär, en bluff eller små omdisponeringssaker.

Herr talman! Finansministern har förvisso inte kallat på något bistånd, och behöver inte heller något sådant. Får jag påpeka för Pierre Schori att man som riksdagsledamot har ett val. Antingen ställer man en fråga -- då har man möjlighet att föra en enskild debatt med statsrådet -- eller också väcker man en interpellation. Då öppnar man för debatt med kammarens alla ledamöter. De ledamöter som begär ordet i en sådan debatt är inte nödvändigtvis ditvisslade av ett statsråd. Så är inte fallet med mig. Jag kom hit därför att jag ansåg att det fanns frågor som hänger i luften efter den debatt vi hade häromveckan. Då fanns det inget svar på varför Socialdemokraterna drar ner anslaget till skuldlättnadsåtgärder. Efter den här debatten finns det fortfarande inget svar på den frågan. Pierre Schori är oerhört indignerad över att anslaget till Vietnam har minskat. Det är han i dag, och det var han också för några veckor sedan. Men i nästa ögonblick säger han att det i själva verket inte är någon skillnad. Det är bara ett trixande. Det är lika mycket pengar till Vietnam. De förs bara över till ett annat konto. Man kan inte både vara oerhört indignerad och samtidigt i nästa andetag säga: ''Det är ingen skillnad. Vi menar inget illa. Vi har bara 100 milj.kr. mindre, men det är ingen skillnad.'' Det är en politik som inte går att genomföra. När det gäller indignation och siffror måste politiken hänga ihop.